Herr talman! Under senare år har ett allt starkare intresse för arbetsmiljöfrågorna gjort sig gällande. Den här opinionen har varit och är ett mycket gott stöd för alla dem som arbetar med dessa frågor. Det är inte särskilt länge sedan som de fackliga organisationerna fick arbeta i skymundan med dessa frågor. Kraven på förbättringar av arbetsmiljön bärs nu fram av en bred opinion, och det gagnar de fackliga strävandena på detta område. Intresset för arbetsmiljöfrågorna är också starkt här i riksdagen. Det kan man avläsa på den aktivitet som nu utvecklas här. Ett omfattande reformarbete har också kommit i gång, och i fortsättningen kommer en allt hårdare reglering att genomdrivas när det gäller förhållandena ute på arbetsplatserna. Det framgår också av utskottets skrivning. Vid utskottsbetänkandet finns fogade ett antal reservationer, och det är med anledning av dessa som jag nu har begärt ordet. Det gäller frågan om företagshälsovård, det gäller statsbidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder och det gäller frågan om hygieniska gränsvärden. Företagshälsovården är alldeles avgjort ett viktigt instrument i den förebyggande hälsovården. Tyvärr innebär nuvarande situation på personalsidan att det föreligger en viss motsättning mellan företagshälsovårdens personalbehov och landstingens behov av personal till den allmänna sjukvården. Det rör sig alltså här om känsliga avvägningsfrågor, som sannerligen inte lämpar sig för några principbeslut i riksdagen — det har på ett mycket påtagligt sätt tidigare i dag givits exempel på det från Kronobergs län. En obligatorisk företagshälsovård är omöjlig att skapa innan man har frågan om personalresurserna klar. Eftersom de här frågorna följs fortlöpande på såväl det centrala som det regionala planet inom arbetarskyddsverket, behöver några nya regler nu inte införas. Landstingen har dessutom redan med gällande ordning att delta i uppbyggnaden av företagshälsovården i mindre företag. Detta har, såsom vi tidigare här har hört sägas, av resursskäl inte kunnat genomföras. När det sedan gäller frågan om statsbidrag till arbetsmiljöförbättrande åtgärder finner jag den framställningen något märklig. Under stor enighet uttalades på sin tid av arbetsmiljöutredningen att kostnaderna för en bättre arbetsmiljö måste bäras av produktionen, och flera talare, som står bakom reservationen, har här varit uppe och sagt samma sak. De motiv som låg bakom det ställningstagandet i arbetsmiljöutredningen är bärande även i dag. Det är nämligen utomordentligt svårt att avgränsa de kostnader som har direkt med arbetsmiljön att göra och de kostnader som uppstår till följd av förändringar som syftar till att öka produktionen. Kostnaderna kommer dessutom att variera med den vilja att förbättra arbetsmiljön som företagarna tidigare haft. Det går inte att bortse från risken att mindre nogräknade arbetsgivare underlåter att underhålla arbetsmiljön i förhoppningen om att de, när arbetsmiljön är tillräckligt förslummad, skall få statsbidrag för att sanera företaget. Det är en orimlighet att ge sig in på dylika resonemang, och jag yrkar med skärpa avslag på reservanternas framställning. Ett statsbidrag till förbättring av själva arbetsmiljön kan dessutom, såsom här redan tidigare har framhållits, innebära att direkt olämpliga arbetsprocesser kommer att bevaras just därför att det inte finns någon rimlig möjlighet att avgöra vid vilket tillfälle en förbättring skulle vara statsbidragsgrundande eller ej. Till herr Romanus vill jag nog säga att han ställer upp med en utomordentligt utpräglad naivitet när han tror att man genom regler kan slippa ifrån arbetsgivare som har den grundläggande uppfattningen att de skall tjäna så mycket pengar som möjligt på minsta möjliga kapital. Det tyder på en viss oerfarenhet och bristande kunskap om förhållandena i produktionslivet när man står här och säger någonting sådant. Arbetsmiljöutredningen har också framhållit att samhället i och för sig i vissa situationer kan gå in och påverka arbetsmiljön. Jag delar uppfattningen att åtgärder föranledda av näringspolitiska överväganden kan påverka arbetsmiljöfrågorna för en viss grupp. Men då har det inte ett dugg med arbetarskyddslagen och dess krav att göra. På samma sätt är det om ett företag nedläggningshotas eller läggs ned därför att kraven på bättre arbetsmiljö är så framträdande att man inte längre finner det ekonomiskt lönsamt att fortsätta produktionen. Då kan naturligtvis arbetsmarknadspolitiska medel för att lätta på de svårigheter som uppstår sättas in. Det är precis vad som i dag sker när en stor del av järnoch stålgjuterihanteringen i det här samhället helt enkelt omgrupperas då det visar sig att de små företagen över huvud taget inte har någon rimlig möjlighet att fylla de krav som anvisningarna på området ställer upp. Dessa företag läggs ned, och här får arbetsmarknadspolitiska medel användas för att klara situationen. Jag tror att det är riktigt att gå den vägen därför att man annars riskerar att bli skinnad in på bara kroppen av arbetsgivare som försöker dra nytta av konjunkturerna när det gäller arbetsmiljöfrågorna. I reservationen finns dessutom ett utomordentligt märkligt resonemang, som jag förmodar att jag har uppfattat riktigt. När jag lyssnat på debatten, har jag funnit att formuleringen i rimlighetens namn måste vara fel. I reservationen står nämligen att det finns ett särskilt behov av stöd till äldre företag. Stora Kopparberg är ett av landets äldsta aktiebolag. Skulle detta företag vara i särskilt behov av pengar från staten för att klara arbetsmiljön? Jag skulle inte tro det. Om vi studerar utskottsbetänkandet finner vi där omnämnda en rad aktiviteter, som syftar till att angripa arbetsmiljöproblemen. Samtidigt skall vi vara på det klara med att det förs en mycket intensiv diskussion på arbetsplatserna om dessa arbetsmiljöfrågor. Kanske alldeles särskilt gäller den diskussionen gränsvärden för luftföroreningar och kemiska ämnen m.m. Nu är detta ett oerhört stort problem, som kompliceras av svårigheten att fastställa värden som ger en tillfredsställande säkerhet. Tyvärr är inverkan av t.ex. kemiska ämnen på människan endast delvis känd. Den inverkan man studerat har oftast avlästs på akuta effekter, medan kännedomen om mera långsiktiga effekter eller samverkande effekter av olika medel inte är tillfredsställande. Vi har alltså att göra med ett oerhört komplicerat problem, som emellertid måste angripas. Det får dock inte ske så, att vi genom lag binder fast värdena och gör det omöjligt att snabbt anpassa dem till nya erfarenheter och kunskaper som kommer fram om de olika arbetsmiljöfaktorerna. Herr Hagberg i Borlänge tog upp frågan om gränsvärdena och appellerade till den sovjetiska listan. Han talade om den målsättning — om jag uppfattade det hela rätt — som man har i Sovjet, nämligen att påverkan från arbetsmiljöfaktorerna inte skall vara större än att man hela livet kan stå i jobbet utan att bli skadad. Javisst, det är intressant att konstatera att gränsvärdestabellerna med den utgångspunkten naturligtvis får ett helt annat utseende än dem vi i dag handskas med. Men det viktiga är inte gränsvärdestabellerna utan själva arbetsmiljön. Det avgörande är hur man skall kunna angripa problemen, så att man inte bara får en bra tabell utan också en bra arbetsmiljö. Trots de fina tabellerna undrar jag om förhållandena i Sovjet är särskilt mycket bättre än här. De erfarenheter som har kommit därifrån visar sannerligen på någonting annat. Antalet kemiska ämnen är för övrigt mycket stort. Här har nämnts att det uppgår till 2 miljoner och att en god del av dessa ämnen används i kommersiellt bruk. I den internationella litteraturen lär det finnas förslag på närmare 1 000 gränsvärden för kemiska ämnen. Det innebär naturligtvis att vi måste göra stora insatser för att lösa dessa problem. Men enbart att införa gränsvärden räcker inte. Vi måste kanske framför allt få en effektiv produktkontroll med genomslag direkt i arbetsmiljöerna. Dessutom krävs att vi får fram enkla och säkra mätutrustningar och mätmetoder, som gör det möjligt att tackla problemen direkt ute på arbetsplatserna. En ytterligare komplicerande faktor i de här sammanhangen är ju att arbetsmarknaden har blivit och i allt större utsträckning kommer att bli öppen för nya grupper av människor, personer som riskerar att i högre grad än andra drabbas av arbetsmiljöfaktorernas påverkan. Här kan man nämna kvinnor under havandeskap och personer med vissa handikapp. Gränsvärdestabellerna får inte bli en pappersprodukt utan tillämpningsmöjlighet. De skall naturligtvis vara direkt tillämpbara ute på arbetsplatserna. Nu drivs de här frågorna — och de drivs mycket hårt — inom arbetarskyddsstyrelsen. Dessutom har arbetsmiljöutredningen i uppdrag att se över alla dessa frågor. Att med de motiveringar som jag har fört fram här peka på att vi skall närma oss de östeuropeiska gränsvärdena och inbilla oss att därmed är allting bra, tror jag är felaktigt. I stället gäller det naturligtvis att försöka få fram såväl värden som mätmetoder, instrument och uppföljningsmöjligheter som gör att vi fattar beslut av annat slag än de här principbesluten som det är så populärt att fatta här i kammaren numera och som inte leder till särskilt mycket. Herr talman! Dagens diskussion visar att arbetsmiljöfrågorna har en djup och allvarlig förankring bland människorna ute i arbetslivet. Detta utgör i sig självt en garanti för att de här frågorna kommer att bäras fram med mycket stor kraft i olika sammanhang i framtiden. Utskottsmajoritetens mening innebär också en bekräftelse härpå, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! På grund av salens storlek missade jag en replik av herr Johnsson i Blentarp, men eftersom han inte sade någonting annat om hygieniska gränsvärden än vad som står i utskottets betänkande kanske det inte var så stor skada. När emellertid herr Sivert Andersson i Stockholm berör principer som innebär litet mer än vad utskottet tar upp, så kan det verkligen finnas anledning att diskutera dem. Vi har i dag rekommendationer, och herr Andersson säger att vi inte skall ha sådana i någon lag som är fast bindande. Nej, det vill inte jag heller och inte vårt parti, men vi vill ha en lag som säger att de värden som arbetarskyddsstyrelsen utfärdar skall efterföljas — och de skall regelbundet ses över. Som det nu är nonchaleras rekommendationerna på många ställen. I dag är de en pappersprodukt, och någonting sådant vill vi inte ha. Vi bör få fram flera och bättre mätmetoder. Kom binationseffekterna är i dag inte utrönta, men gränsvärdena bör vara förpliktande för företagen, och skyddsombuden skulle på ett helt annat sätt kunna värna om arbetsmiljön, om det fanns en lagstiftning att hänvisa till. Sedan kommer jag till arbetsmiljöutredningens arbete och frågan om vilken målsättning vi skall ha. Skall vi ha samma målsättning som Sovjet, nämligen att man inte skall få någon skada på sig under hela sitt liv? Jag hävdar det bestämt. Forskarna vid Karolinska institutet säger till och med att de värden som vi har i dag tar mera hänsyn till de ekonomiska intressena än till människan. Vi måste klart slå fast, om vi vill ställa upp en lista efter de mänskliga behoven eller om värdena skall kunna påverkas av ekonomiska intressen. Jag tror att det är en stor illusion att tro att vi skall kunna vänta på utvecklingen innan vi fastställer värdena. Vad skall driva på utvecklingen, om inte en bestämd målsättning som finns lagfäst? Med en sådan lagstiftning tvingas företagen att vidta åtgärder som de inte tvingas till i dag.

Herr talman! När man hört herr Sivert Anderssons jungfrutal — jag tror att det var hans jungfrutal nyss — är man frestad att utöver de sedvanliga gratulationerna också säga att det lät som något av en fläkt från det kalla krigets dagar. Det var ingen gräns för hur eländigt det här förslaget från oppositionen om statligt stöd var, vilken naivitet det tydde på och vilken brist på erfarenhet av produktionslivet som måste ligga bakom. Den där typen av kommentarer kanske man inte behöver bemöta. De är inte sakliga. Men i det fall vi nu diskuterar är det dessutom så, att kommentarerna drabbar i lika mån herr Anderssons partivänner, om vilka vi just fått höra hur omfattande erfarenhet de har av produktionslivet — 27 år tror jag nämndes för den ena av motionärerna. Då tycker jag det kunde finnas skäl att vara en liten aning återhållsam med denna typ av kommentarer. Dessutom fick vi höra av arbetsmarknadsministern att det som reservanterna vill ha redan har införts när det gäller buller. Det som vi vill är alltså att man skall se, om man kan utvidga möjligheterna att ge sådant här stöd övergångsvis och i undantagsfall även för andra miljöproblem än buller. Det kan väl inte vara så oerhört farligt. För att undvika missförstånd vill jag understryka att avsikten i varje fall från vårt håll är att dessa möjligheter till stöd skall tillämpas restriktivt. Det är inte fråga om något allmänt subventionerande av investeringar i näringslivet, utan det gäller just de fall som vi har pekat på. Jag håller gärna med om att det var olyckligt att säga att det skall gälla äldre företag. Vad vi menar är naturligtvis att det skall gälla företag med stor andel av sina arbetsplatser i äldre lokaler, med äldre utrustning osv., där det skulle kosta mycket att genomföra de här förbättringarna, och där företagens ekonomi inte skulle klara det. Det tror jag säkert att den föregående ärade talaren förstod, om han läste motionerna på det sätt som de var avsedda att läsas på.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Hagberg i Borlänge att vad de olika utredningar som arbetar med dessa frågor har att utröna är faktiskt hur vi skall klara gränsvärdesproblematiken rent juridiskt. Vi är överens om att gränsvärdena inte bör vara låsta i en lag, men vi vill ha dem inskrivna i de bestämmelser som utges av arbetarskyddsstyrelsen, på ett sådant sätt att de får samma verkan som lag men lätt går att anpassa till den utveckling som vi har att vänta på detta område. När det sedan gäller frågan om att dela målsättningen som man har i Sovjet, är jag, utan att här i kammaren vilja binda mig på denna punkt, inte riktigt säker på att vi skall ha en sådan målsättning. Jag undrar om det är tillräckligt med målsättningen att omgivningsfaktorerna skall vara sådana att arbetstagaren kan exponeras åtta timmar om dagen under fem dagar i veckan under hela sin arbetsföra tid utan att få några skador av det. Arbetstagarna debuterar i arbetsmiljöerna vid olika åldrar, en del av dem vid tidpunkter då många påverkas särskilt av de ämnen som finns i arbetsmiljön. Även till det måste man ta hänsyn. Jag tror inte man kan bortse från reservationen att det finns människor som är särskilt mottagliga för arbetsmiljöfaktorer, när man gör den här avvägningen. Vi får komma tillbaka till detta när vi har gränsvärdena klarlagda och kan resonera om hur det hela ligger till. Till herr Romanus, som tydligen har drabbats av frossa och känner det kalla krigets kårar krypa utefter ryggen, vill jag säga att mitt anförande här inte kan drabba någon partivän till mig med 27 års erfarenhet från verkstadsindustrin. Herr Romanus har sagt sig vara nöjd med den diskussion som numera förs i socialutskottet och i kammaren från den socialdemokratiska gruppen, och därför är det väl inte att trampa honom på tårna när vi nu helt är överens. Då det gäller buller tror jag tyvärr att herr Romanus har missuppfattat hela den situationen. Bullerfrågan är inte alls löst. Bullrar det på en automatsvarvsavdelning i ett företag, var det än ligger i det här landet, kommer icke i dag enligt gällande regler några statsbidrag att betalas ut för att lösa det bullerproblemet med mindre än att det är frågan om åtgärder som också har anklang i den yttre miljön.
Herr talman! Herr Andersson och jag är överens om hur lagfästa värden skall regleras. Men vi är tydligen inte överens om och man blir ganska besviken över att en ledamot av arbetsmiljöutredningen ändock inte vill acceptera tesen att man inte skall få någon skada under sitt liv på grund av att man finns på en arbetsplats. Tummar man på den målsättningen måste det bero på att man tar hänsyn till de ekonomiska intressena. Om arbetsmiljöutredningen skall kunna lägga fram enhälliga förslag måste man tumma på de medicinska aspekterna. Jag är helt övertygad om att arbetsköparna inte kommer att gå med på sådana gränsvärden som kan vara till fromma för arbetarna. Det skulle betyda, som jag ser det, stora kostnader. Men det är kostnader som de gott kan betala då de under så lång tid utsatt arbetarna för dessa hälsorisker. Men efter vad jag kan se är herr Andersson på glid mot att inte bara se rent medicinskt på frågan om att fastställa gränsvärden utan också mot att ta hänsyn till andra synpunkter och då kommer, efter vad jag kan förstå, de ekonomiska bedömningarna in i bilden. Jag tror inte det är sådana gränsvärden man vill ha på arbetsplatserna. I så fall tror jag att man helt missuppfattat den opinion som finns längst ner på verkstadsgolvet, som kräver en säker arbetsmiljö.
Herr talman! Mina uttalanden i bullerfrågan nyss byggde på de upplysningar som vi fick av statsrådet Bengtsson. Om det är som herr Andersson säger, att frågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt när det gäller buller, vilket jag mycket väl kan tänka mig att han har rätt i, är det ytterligare ett skäl att stödja reservationen 3.
Herr talman! Till herr Hagberg vill jag än en gång säga att de målsättningar och resonemang som skall ligga till grund för framtida gränsvärden inte är de sovjetiska. Jag sade också att jag inte vill binda mig här i riksdagen för den uppfattningen. Men det är mycket som talar för att man måste gå längre. Det är nämligen så, att om man enbart rättar sig efter de medicinska bedömningarna av påverkan på människan under fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen då kan man få för höga värden. Man måste ta hänsyn till att människorna numera i den yttre miljön exponeras för alltmer som utgör bidragande orsaker och som kan innebära att man måste sätta värdena lägre än vad som framgått. Jag vill inte säga att det blir så, men de tankegångarna måste föras fram för de är sannerligen relevanta. Till herr Romanus vill jag bara säga att mina upplysningar på detta område också bygger på vad herr arbetsmarknadsministern sade.

Herr talman! I den motion som jag och flera med mig inlämnat, nr 165, har vi påtalat att ca 800 000 människor arbetar i arbetsmiljöer som är sämre än de borde vara. Vi påpekar vidare att en dålig arbetsmiljö med buller, hälsofarlig luft, felkonstruerade verktyg och maskiner samt tunga och riskfyllda arbetsmoment drabbar många av industrins arbetare. Vi måste få en god målsättning när det gäller vår arbetsmiljö. I den avsikten har vi sagt att någon form av varudeklaration, som t.ex. talar om en bearbetningsmaskins ljudnivå, värmeavgivning, arbetsställning och behov av manuell kraft, är ett sätt att få veta hur den arbetsplats är utformad där arbetaren skall tillbringa sina arbetstimmar. De som är verksamma på arbetsplatsen skulle på det viset få något konkret att ta på vid sina diskussioner med arbetsgivarna om verktygsoch maskinval. En sådan varudeklaration skulle även bidra till sanering inom maskinoch verktygsindustrin. Ett krav från samhället på den här punkten skulle få till följd forskning och produktutveckling inom denna sektor. Den industri som inte levde upp till samhällets krav skulle sedan helt logiskt inte kunna behålla sin marknadsandel. Vi kräver också att vi skall få veta hur den maskin som ställs på verkstadsgolvet kommer att påverka arbetsmiljön. Våra möjligheter att på planeringsstadiet veta hur vi skall styra inköp av verktyg och maskiner ökar, framhåller vi, när vi vet vilka egenskaper varorna har. Den här styrningen kommer också på sikt att leda till att många yrkessjukdomar kraftigt minskar i utbredning. Utskottet har, som jag ser det, ägnat vår motion en mycket hygglig skrivning.

Därför hemställde jag i motionen att den skulle skickas till arbetarskyddsstyrelsen, som faktiskt med glädje skulle ta emot den. Nu har vi en utredning i gång, nämligen arbetsmiljöutredningen. Det finns också en reservation, nr 10 av herr Hagberg i Borlänge från vpk, som tar upp min motion. I reservationen hemställs ”beträffande varudeklaration av industrimaskiner m.m. att riksdagen med anledning av motionen 1974:165 ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört”. Jag förmodar, med den starka skrivning som gjorts i utskottet, att syftet nås i alla fall och att det kanske är helt onödigt att påpeka detta för Kungl. Maj:t så att Kungl. Maj:t skall påpeka det för utredningen, när denna har det här uppdraget tidigare. Jag har väl ingenting direkt emot reservationen 10, men jag tror att det är en omväg, och därför har jag faktiskt inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

De luftoch eldrivna maskiner som tidigare användes — och fortfarande finns vid vissa gruvor — torde ur miljösynpunkt vara överlägsna de dieseldrivna. Dieselmaskinerna orsakar stora ventilationsproblem, och det händer också alltemellanåt att friskluftstillförseln skadas vid sprängningar. Vi motionärer anser att utöver en förbättrad och funktionsduglig ventilation stora ansträngningar måste göras för att få fram mera miljövänliga maskiner vid arbete under jord. Gruvarbetet i sig självt innebär så många olycksfallsoch hälsorisker att man inte ytterligare skall förvärra arbetsmiljön genom dieselavgaser. Under senare tid har alarmerande rapporter från olika företagsläkare lämnats om en överdödlighet i lungcancer bland gruvarbetare. Som främsta orsak till detta har angivits de höga radonhalterna. Det är en synnerligen allvarlig utveckling, som med olika forskningsoch andra åtgärder måste bekämpas. Socialutskottet har lämnat en utförlig redovisning för det arbete som är på gång i fråga om en bättre gruvmiljö. Berganvisningarna har skärpts så att numera gränserna för exponering för vissa luftföroreningar från bl.a. motoravgaser har sänkts. ”Ett flertal pågående forskningsoch utvecklingsprojekt syftar till att förebygga hälsoriskerna på grund av dieselavgaser i gruvor.” Jag noterar detta med tillfredsställelse, liksom att Svenska utvecklings AB i enlighet med motionärernas önskan arbetar med att få fram miljövänligare gruvmaskiner. Jag vill understryka vikten av att arbetet intensifieras, så att vi snabbt får fram mindre hälsofarliga transportoch lastmaskiner, t.ex. genom batteridrift. I avvaktan på detta och vidare forskningsarbete bör gruvföretagen ägna ventilationsfrågorna skärpt uppmärksamhet och se till att tillförlitliga anläggningar finns för utvädring av dieselavgaser och spränggaser. Skyddsombuden har ju nu också möjlighet att på ett effektivare sätt än tidigare ingripa mot arbetsplatser som ej håller måttet i det här avseendet. Då sålunda initiativ redan tagits i vår motions syfte, har jag inget särskilt yrkande. Vi motionärer kommer att följa frågans vidare utveckling och lovar att återkomma om inte mera miljövänliga maskiner vid arbete under jord snart kommer fram och börjar användas i våra gruvor.

Herr talman! Jag vill till slut göra ett tillrättaläggande med anledning av att herr Nilsson i Växjö gjorde gällande att ingenting har hänt beträffande företagshälsovården vid Kronobergs läns landsting i Växjö. Detta berodde enligt herr Nilssons uppfattning — om jag fattade honom rätt — på att de borgerliga styr i landstinget. Först och främst leds sjukvårdssektorn, som har de flesta anställda, av ett socialdemokratiskt landstingsråd. Men det har inte rått några delade meningar inom landstinget i den här frågan. Landstinget har nämligen inrättat en läkartjänst för företagshälsovården och anvisat resurserna. Tjänsten har varit utannonserad tre gånger, men man har icke fått någon sökande och således icke kunnat anställa någon läkare. När detta inte lyckats har man i stället försökt samordna företagshälsovården vid landstinget med övrig företagshälsovård i Växjö för att på så sätt få ett större underlag. Detta är vad som skett, och jag har velat göra detta klarläggande, så att det inte skall stå oemotsagt i riksdagens protokoll att ingenting har hänt.
Herr talman! Vad herr Gustavsson i Alvesta säger är inte med sanningen överensstämmande. Den företagshälsovårdscentral som skall byggas upp inom landstinget i Kronobergs län och som skall betjäna Växjöområdet skall inte integreras med den befintliga företagshälsovårdscentralen, utan man skall bygga upp en separat enhet tillsammans med andra intressenter. Sedan ligger dessa frågor under förvaltningsutskottet, och där sitter ett centerpartistiskt landstingsråd. Man har gjort försök att skapa företagshälsovård inom Växjöregionen men inte lyckats. Det var detta jag konstaterade i mitt tidigare anförande, och herr Gustavsson bekräftar att jag hade rätt. Nu när man har tagit ett annat grepp på det här — ett grepp som vi inom utskottsmajoriteten tycker är riktigt — ser det ut som om frågan skulle kunna lösas.
Herr talman! Kvar står i alla fall att mycket stora ansträngningar har gjorts för att klara frågan. I första hand har landstinget försökt lösa frågan med egen företagsläkare, och sedan, när detta inte lyckades, har man försökt vidta åtgärder och lösa frågan på annat sätt.

Herr talman! Förmodligen blir det inte någon lottning om det här ärendet — problemet gäller väl i första hand Norrlandsbänken, men det har ju också rikspolitisk karaktär genom att statliga bidrag beviljas till fonden. Formellt gäller det ärende som herr talmannen har ropat upp punkt nr 10 i näringsutskottets betänkande nr 7 om medelstillskott till Norrlandsfonden på 5 miljoner kronor. Om detta medelstillskott råder inga delade meningar. Däremot är meningarna delade om hur fonden beviljar anslag och hur de utgår. Några motionärer på Gävleborgsbänken anser att Gävleborgs län helt ”kommit bort” vid anslagstilldelningen. Den vid betänkandet fogade reservationen bygger på deras motioner.

Statsutskottet bekräftade i sitt utlåtande år 1970 fondens stadgeenliga möjlighet att stödja projekt i hela Norrland. Detta vill jag starkt understryka. Vi har hävdat att framför allt Gästrikland och Gävleborgs län har lämnats utan stöd från Norrlandsfonden.

Det har sedan utretts att några företagare har sökt men inte fått bidrag ur Norrlandsfonden. Jag har sagt att man bara talar om de fyra nordligaste länen. För att ge stöd åt det påståendet ber jag att få citera ur skriften ”Norrlandsfonden informerar” från 1972.

Vi är väl medvetna om att fonden startade i första hand för Norrbottens del och med medel ur malmfonden. Dess verksamhet har emellertid sedermera utsträckts till att omfatta även de övriga tre länen. Men Gävleborgs län har faktiskt blivit satt åt sidan. Vi hävdar därför att vi bör få likvärdiga möjligheter som de övriga länen när det gäller anslag ur Norrlandsfonden. Herr talman! Jag skulle kunna säga mycket om denna fråga, men jag skall inte förlänga debatten. Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 10 av herr Regnéll m.fl.

Herr talman! Norrlandsfonden har till uppgift att främja näringslivets utveckling i Norrland, främst Norrbotten, står det i riktlinjerna för verksamheten. Från den utgångspunkten borde det inte behöva diskuteras eller ifrågasättas om Gävleborgs län skall ingå i Norrlandsfondens verksamhetsområde eller ej — Gävleborg tillhör Norrland, Men såvitt mig är bekant har inga medel utgått till företag eller projekt i Gävleborgs län. Samtliga fem riksdagspartier är representerade i nu aktuella enskilda motioner som syftar till att Norrlandsfondens geografiska område skall omfatta även Gävleborgs län, så att detta län kan komma i fråga när det gäller bidrag från fonden. Det är angeläget att länet kommer med i Norrlandsfondens verksamhet. Sakskäl talar för att Gävleborgs län bör ingå i fonden. Länet har i stort sett samma näringslivsstruktur som övriga delar av Norrland. Hälsingland tillhör det allmänna stödområdet, och Ljusdalsregionen tillhör det inre stödområdet. Gävleborgs län har ensamt bland Norrlandslänen fått vidkännas en kraftig befolkningsminskning under de senaste åren. Arbetslösheten har varit mycket hög, och länet har redovisat högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Gävleborg är också det enda län i Norrland som under 1969—1971 hade en minskning av antalet sysselsatta inom industrin. Gävleborg visar således på flera områden en sämre utveckling än de övriga Norrlandslänen. Det erfordras därför en betydande sysselsättningsökning, insatser för utveckling av den industriella miljön och en utbyggnad av näringslivet. Det är också näringsutskottets uppfattning.

Till det vill jag, herr talman, bestämt säga att vi motionärer från Gävleborgs län inte är så ensidiga att vi bara intresserar oss för våra egna lokala problem. De frågor som rör vårt län och människorna där ligger oss naturligtvis mycket varmt om hjärtat, men vi har samtidigt ansvar för alla delar av vårt land och för alla medborgare. Från centern har vi verkligen inte räknat med att någon försämring skulle behöva ske för de övriga Norrlandslänen. Fondens uppgift är ju att främja näringslivets utveckling i Norrland, främst i Norrbotten. Det står fast, och det bör ju norrbottningarna kunna känna som en garanti. Nu utgår 5 miljoner kronor till Norrlandsfonden. Det anslaget bör kunna ökas. Vi har i vår motion inte yrkat på någon höjning av anslaget, eftersom vi dels räknar med att fastställelse av nya riktlinjer kommer att bli aktuell eftersom de nuvarande riktlinjerna gäller för tiden 1971—1975, dels i motionen hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om åtgärder i syfte att låta Gävleborgs län ingå i Norrlandsfondens verksamhet. Härvidlag litar jag helt och fullt på Kungl. Maj:t. Om riksdagen bifaller reservationen av herr Regnéll m.fl., kommer säkert Kungl. Maj:t att se till att medel finns så att det räcker också för oss i Gävleborgs län. Jag hoppas att kammarens ledamöter, och då inte minst våra norrländska bröder, ser den bekymmersamma utvecklingen i Gävleborgs län och är beredda att rösta med reservationen. Det är verkligen inte fråga om att ta någonting från andra utan det är fråga om att ge där behoven finns.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

Herr talman! De frågor som behandlas i detta näringsutskottets betänkande kan kanske i förstone synas vara relativt obetydliga och inte behöva göras till föremål för någon alltför stor uppmärksamhet. Men det är nog i själva verket så att dessa frågor är utomordentligt vitala och att en lösning av de problem som aktualiserats i dessa motioner är nödvändig om vårt näringsliv skall kunna klara det allt bistrare näringsklimatet och de allt sämre förutsättningarna för framför allt produktionen som varit utmärkande för den senaste tidens utveckling. Jag skall inte överdriva problemet genom att säga att oljekriser, råvarukriser och liknande som vi har att vänta kommer att ställa ökade krav på näringslivet och kanske inte minst på de mindre företagen och göra det svårt för dessa att överleva. Det är mot den bakgrunden angeläget att man också skapar förutsättningar för företagen att förnya sig, gå vidare och presentera nya produkter. Vi vet alla att vårt land har upplevt en alltför hög arbetslöshet under senare år. Vi kan i dag glädja oss åt en uppgång i konjunkturen och som följd härav en minskning av arbetslösheten. Men vi vet också att trots en aldrig så brinnande högkonjunktur, kommer ändå en alltför stor arbetslöshet att kvarstå, den s.k. strukturarbetslösheten. Alltför många blir utslagna. Alltför många får överföras från det s.k. A-laget till B-laget. Många vittnesbörd finns om den saken. Ett är de många konkurserna. Den senaste siffran från 1972 visar att inte mindre än 3 000 konkurser förekom det året. Siffran har inte näm nvärt förbättrats sedan dess. Som vi ser det ligger det största problemet i att vår industri inte har kunnat frambringa nya produkter i stället för de produkter som blivit utslagna och som har försvunnit. Dessutom har man inte kunnat få fram nya industriföretag i stället för dem som lagts ned, köpts upp eller på annat sätt upphört att finnas till. Nyetableringen har med andra ord gått ner på ett oroväckande sätt och är i dag närmare nollstrecket än vad den någonsin tillförne har varit. Det gäller här, herr talman, en mycket viktig principfråga. Utvecklingen är oroväckande när det gäller möjligheterna att skaffa fram de nya jobb som är erforderliga, inte bara för att bereda sysselsättning åt de arbetslösa utan även för att hålla näringslivet i gång. Vi har den principiella uppfattningen att det i nusituationen och i framtiden inte räcker med att skapa aldrig så många nya tjänster, som skall kunna tillträdas av dem som slagits ut ur det aktiva produktionslivet. Om man skapar 200 000, 300 000 eller 500 000 nya tjänstemän är därmed inte det centrala ekonomiska problemet löst. Ett samhälle kan inte skapa bestående välfärd bara genom att låta allt flera medborgare, något drastiskt uttryckt, sitta och skriva promemorior till varandra. Den välståndsskapade grunden är och förblir en vital, dynamisk och effektiv varuproduktion. Vi har oroväckande litet av nyskapande och för ringa nyetablering. De existerande företagens förmåga att förnya sig samt skapa och marknadsföra nya produkter har minskat betydligt. Det behövs ett mycket ambitiöst utvecklingsarbete och en helt annan innovationsintensitet än vi i dag har. Man kan inte bara lita på att kluriga uppfinnare och idésprutor av olika slag skall ha ansvaret för att förnya oss och presentera den nya utvecklingen. Samhället måste vara pådrivande i detta sammanhang och även stimulansskapande. I motionerna 1124 och 1493 utreds på ett ambitiöst sätt hela den här i korthet angivna situationen och problematiken. En rad förslag till förbättringar av läget lämnas. Jag skall, herr talman, här inte kommentera alla i och för sig utomordentligt värdefulla uppslag och initiativ. Jag skall bara peka på ett par stycken av särskilt intresse. Våra högskolor och institutioner — kanske i främsta hand de tekniska högskolorna — bedriver ett mycket förtjänstfullt forskningsarbete. Intressantaa forskningsresultat nås. Man går även ut i världen och tar vara på idéer som kommit fram utomlands, studerar nya produkter som skapats och tittar på prototyper för varor som har presenterats på olika håll. Framför allt har emellertid den internationella forskningen en mycket hög kvalitet. Resultaten från den högre tekniska forskningen och från olika andra institutioner på samma nivå har i alltför liten utsträckning kommit de mindre företagen till del och över huvud taget för långsamt kommit ut i näringslivet. Det behövs alltså en bättre fungerande mekanism för att få ut de olika forskningsresultaten och det betydelsefulla arbetsresultat som våra högskoleinstitutioner presterar. Ett annat intressant uppslag i motionerna är att pengarna i investeringsfonderna skulle få användas för utvecklingsarbete, för forskning och framför allt för innovationsstimulanser. Utbildningsfrågan är ytterligare en sak. Vi har för dålig takt i utbildningen av våra företagare. De behöver hänga med i utvecklingen på ett helt annat sätt. De behöver göra sig beredda att ta emot ny teknik. Allt det där kräver utbildning som samhället måste satsa på. En idébörs har nämnts i det här sammanhanget. Det är ett utmärkt förslag. Jag har själv i motionen 1527 lagt fram ett liknande förslag, som jag kallat för en know-how-börs. Den motionen noterar jag att näringsutskottet i praktiken har tillstyrkt, och jag tror att det är mycket värdefullt att så har skett. Resonemanget i den motionen tar framför allt sikte på att det inte räcker med att samhället skapar fram ekonomiska förutsättningar för företag att nyetableras, att man ställer lokaler till förfogande, att man ger möjlighet till rörelsekapital osv. Man måste också, tyvärr höll jag på att säga, presentera nya idéer. Vårt näringsliv har börjat bli ganska idéfattigt. Hur skickliga våra inhemska hjärnor på det här området än tycks vara, så hinner de inte producera de nya snilleblixtar som behövs. Vi måste med andra ord gå utomlands för att försöka snappa upp de uppslag och idéer som är nödvändiga för att vi skall kunna stimulera nyetableringen. främja industriellt utvecklingsarbete Utskottet har alltså behandlat min motion positivt, och jag tror att man kan slå ihop flera förslag och att man bör försöka satsa på en sådan här idébörs. När det gäller motionen 1503 skall jag bara läsa upp själva klämmen. Motionären hemställer om åtgärder för främjande av en människoanpassad teknologi och en inre strukturomvandling i produktionen med syfte att bryta utvecklingen mot en alltmer uppdelad arbetsmarknad. Vi har haft en lång debatt alldeles nyligen i ett annat ärende som handlade om arbetsmiljön och som slutade med lottning. Jag tror att den här motionen mycket väl skulle ha kunnat försvara sin plats även i den debatten. När jag talar om nödvändigheten att samhället skjuter på och stimulerar till innovationer inom industrin, så behöver detta inte bara avse — och jag ber att få sluta med det, herr talman, ty det är utomordentligt väsentligt — innovationer i fråga om varuprodukter, nya maskiner och allt detta. Innovationerna är minst lika nödvändiga när det gäller att få en omvandling av själva produktionslivet, att få en förbättrad arbetsmiljö i företagen, att få fram processer som är mera människovänliga och mera människoanpassade. Allt detta kräver stora insatser, inte minst innovationsmässigt. Vi kan inte fortsätta att köra med arbetsmarknaden uppdelad i ett A och ett B-lag. Vi måste se till att de snillen som finns inom varuinnovationsområdet även satsar på detta. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de här angivna reservationerna.

Herr talman! Regeringens näringspolitik har enligt vårt sätt att se i alltför hög grad knutits till åtgärder inom den statliga företagssektorn och till punktinsatser, avsedda att komma till rätta med regionala eller branschmässiga problem. De dominerande frågorna däremot, om näringslivets internationella beroende, om investeringsutrymme, finansieringsmöjligheter och lönsamhetskrav samt om de enskilda företagens och företagarnas initiativoch skaparkraft har tyvärr kommit alltför mycket i bakgrunden. De grundläggande utgångspunkterna för vad man brukar kalla en aktiv näringspolitik är kraven på hög sysselsättning och god tillväxttakt i näringslivet. Näringslivet i vårt land är — det vet vi alla — i hög grad inriktat på att exportera varor. Den svenska marknaden är alltför liten och ger inte underlag för den specialisering och den produktion i långa serier som fordras för en effektiv produktion. Vår ekonomiska framtid beror alltså på möjligheterna att hävda oss på de stora internationella marknaderna. Sverige har endast 2 promille av världens befolkning. Det är ett litet land. Men trots det svarar vårt land för ca 2,5 procent av den totala världshandeln. Mer än en femtedel av vår totala produktion och nära hälften av vad vi producerar inom industrin är inriktat på försäljning utomlands. Därför är Sverige ett av de länder i världen som har det största utlandsberoendet. Det är en viktig sak att konstatera. Enskilda små nationer har bara begränsade möjligheter att påverka takten i den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Den internationella konkurrens som vi i dag möter i de allra flesta branscher är helt enkelt så stark att det bara är de företag som drivs effektivt, kan uppvisa en hög och en ökad produktivitet som har chansen att överleva. Herr Sjönell sade nyss att 1972 var det ungefär 3 000 konkurser i landet. Det är riktigt. Herr Sjönell trodde att den siffran var ungefär lika stor 1973. Jag kan komplettera hans uttalande och säga att antalet konkurser var något större 1973 än 1972. Och även om vår valutasituation har förbättrats under senare år måste det svenska näringslivets produktionskapacitet byggas ut. Konkurrensförmågan måste stärkas, bl.a. för att finansiera en växande import, som också inger oro hos en del företag och branscher. De mycket höga kostnader vi har i dag bl.a. på oljans område gör att vi ytterligare måste skärpa kravet på en utbyggd industriell kapacitet i vårt land. Strukturförändringar i näringslivet är en förutsättning för att teknikens nyvinningar skall kunna tillvaratas rätt och för att vårt land skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. En dynamisk ekonomi förutsätter helt enkelt en fortgående utveckling inom vårt näringsliv. Ny teknik och nya marknadsbehov driver fram nya produktionsmetoder och även nya produkter. Herr talman! En fortgående omvandling av vårt näringsliv är helt enkelt ett livsvillkor för en förbättrad standard för människorna och även för möjligheterna att bygga ut vår offentliga service. Trots den under det senaste året relativt förbättrade lönsamheten inom främst de större importföretagen — de smärre företagen har inte haft något särskilt gynnsamt år 1973 — kan den generellt sett inte anses vara tillräcklig för att garantera den investeringsökning som är nödvändig för att tillväxten i den svenska ekonomin skall bli tillfredsställande. Alla är vi överens om att en god lönsamhet och en tillfredsställande självfinansieringsförmåga — som i dag är alldeles på tok för liten bland småföretagen — är en förutsättning för att vi skall kunna få ett expansivt näringsliv. En förklaring till de senaste årens nedgång — och till de växande sysselsättningssvårigheterna, som alla i denna kammare är väl medvetna om — är att statsmakterna inte varit beredda att i sin politik ta tillräcklig hänsyn till lönsamhetsoch självfinansieringsbehovet. Här har tidigare nämnts av min företagarkollega, herr Sjönell, att nyföretagandet är ett mycket stort problem i detta land, och det är riktigt. Det är ett allvarligt problem eftersom nyföretagandet har en central betydelse för både vitaliteten och dynamiken inom näringslivet. Ofta byggs det upp företag kring en idé, en innovation eller en uppfinning. Idéerna föds inte — som många tror — så mycket inom de stora företagen. De växer från början fram i de små företagen under ganska enkla och primitiva förhållanden. De tas sedan många gånger till vara av storföretagen, som vidareutvecklar dem. Det är inget fel i det, det är bra att så görs. Men det är på grund av denna uppfinnaranda i småföretagen som dagens storföretag har tillkommit. Ett lägre nyföretagande kan alltså leda till att nya idéer långsammare eller inte alls blir förverkligade. I vår tid är den tekniska utvecklingen stadd i mycket snabb frammarsch och på längre sikt kan följden bli — om vi inte hänger med — att Sverige får allt svårare att hävda sig. Jag tror också att det är riktigt att säga att nyföretagandet är väsentligt för att upprätthålla en effektiv konkurrens. Därför bör näringspolitiken stimulera till nyföretagande och medverka till att undanröja hinder mot nyetableringar. Herr talman! Vår höga svenska levnadsstandard är alltså byggd på hög produktion och är bl.a. ett resultat av näringslivets höga tekniska nivå. Det försprång som det svenska näringslivet otvivelaktigt har i förhållande till många utländska konkurrenter förefaller — det påstås bestämt av många som kan detta område — att ha reducerats betydligt. Därför är det viktigare än någonsin att vi här i vårt land tar till vara och utvecklar de idéer vi får i goda produkter. Jag vill upprepa, och det är väsentligt, att svensk industri i dag möter en ökad konkurrens från länder med lägre löneoch skattenivåer. Om löneintensiva industrier skall hävda sig måste de ha mycket hög innovationsnivå och väl utvecklad teknik. Jag råkar själv tillhöra en bransch, den manuella glashanteringen, där vi har mycket höga lönekostnader i förhållande till vår omsättning. Det är ett konsthantverk och en typisk löneintensiv bransch. Vi är väl medvetna om att ifall vi inte kan hitta på nya produkter, komma med nya idéer och utveckla vår teknik så kommer vi inte att klara oss särskilt bra. Jag tror detta gäller många branscher. De mindre och medelstora företagen hör ofta till den grupp som är mest löneintensiv. Det hävdas ibland att kapitalintensiva industrier har gynnsammare förutsättningar i vårt land än på många andra håll. Jag vill nog, herr talman, ifrågasätta riktigheten av ett sådant resonemang. Generellt sett gäller i dag i fråga om såväl kapitalsom löneintensiva industrier att förutsättningarna för våra möjligheter att hävda oss på världsmarknaden i hög grad är beroende av möjligheten att ta fram tekniskt kvalificerade och konkurrenskraftiga produkter. Jämfört med många andra länder ger vår höga tekniska utbildningsnivå och de industriella traditioner vi har, som inte är minst viktiga och som har utvecklats särskilt under innevarande sekel, goda möjligheter till en utökad och mångsidig innovationsverksamhet. Jag vill också avslutningsvis säga att den låga lönsamheten, framför allt inom vårt lands mindre och medelstora företag, har under de senare åren begränsat möjligheterna att ta och bära de ekonomiska risker som det alltid är förenat med att utveckla nya produkter. Det finns ingen som kan säga: Genom att jag lanserar den här varan kommer den att säljas så och så mycket, den kommer att ge mig så och så stor vinst. Det finns ingen som på förhand kan bestämma detta. All innovation, över huvud taget allt utformande av nya produkter är förenat med ett stort risktagande. Den omständigheten gör det ännu mera angeläget än vad eljest skulle vara fallet, att statsmakterna med olika metoder stimulerar till nyskapande insatser. Inte minst betydelsefulla måste de satsningar bedömas vara som statsmakterna kan göra inom forskningsoch utvecklingsområdet. Den verksamhet som sedan en tid bedrivs av styrelsen för teknisk utveckling, STU, är av mycket stor betydelse för den svenska forskningen. Det kan dock ifrågasättas om de former under vilka STU arbetar är de mest lämpliga med hänsyn till kravet på effektivitet och smidighet; det har diskuterats i många skilda sammanhang, och jag vill göra den kommentaren även här. Den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor bör också i största möjliga utsträckning utnyttjas och nyttiggöras inom vårt näringsliv. Här bör regler skapas, som möjliggör skattefri avsättning till forskningsoch utvecklingsfonder. Det är ett gammalt moderat krav som jag ber att få upprepa. Herr talman! I anslutning till vad jag här framhållit när det gäller att öka innovationsverksamheten i det svenska näringslivet ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! I min motion nr 1525 har jag på angivna skäl pläderat för och yrkat på en utredning om de enskilda innovatörernas/uppfinnarnas situation i olika avseenden.

Som jag framhållit i min motion spelar den enskilda uppfinnaroch innovationsverksamheten i det närmaste en dominerande roll för bl.a. den tekniska utvecklingen, även inom industrier med betydande egna forskningsoch utvecklingsresurser.

Jag har utifrån den nämnda utgångspunkten biträtt reservationen 1 om åtgärder för ökad innovationsverksamhet, men jag menar också att åtgärdernas innehåll och omfattning givetvis måste anpassas till förhållandena i varje enskilt fall. Det ställer stora krav på åtgärdernas flexibilitet. Men framför allt måste vi, då vi skall dimensionera resurserna, ha ett mera samlat grepp och en mera ingående kännedom om de problem som möter personer med kreativ läggning och fallenhet för innovationer. Litet till mans möter vi de här frågorna ute på fältet — det må vara inom kreditinstituten, inom företagarföreningarna eller direkt på arbetsplatsen. Det är, som vi vet, inte alltid fråga om ekonomi och finansiering. Ofta gäller det frågor om patent, upphovsmannarätt, tekniska möjligheter att pröva idéer, utbyte av idéer, samarbete över ämnesgränserna osv. De ekonomiska förutsättningarna för utveckling av uppslag och idé till prototyp är såvitt jag förstår förhållandevis goda. Styrelsen för teknisk utveckling och utvecklingsfonden bryggar i stort över de tidigare glappen mellan idé, prototyp och produktutveckling. Företagarföreningarna har främja industriellt utvecklingsarbete ökat sina insatser så långt nu resurserna räcker. Men fortfarande saknas ofta en viktig länk i utvecklingskedjan, nämligen marknadsföringen på olika utvecklingsnivåer och i olika utvecklingsskeden. I den frågan står den enskilde innovatören oftast helt ensam och känner sig mycket vilsen för att inte säga oförstådd. Det är gott och väl, herr talman, att utskottsmajoriteten konstaterat att STU:s resurser för råd och stöd till uppfinnarverksamheten i enlighet med industriministerns uttalande i årets statsverksproposition bör ökas. Men jag vill alltså ha en skyndsam utredning om en kartläggning av frågor som är väsentliga för uppfinnarna — både för dem personligen och för deras arbete — insatt i ett större näringsoch forskningspolitiskt sammanhang. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 2 och — som en konsekvens därav — även till reservationen 1.

Herr talman! När det gäller de motioner som näringsutskottet behandlar i betänkandet nr 8 är det så att den allmänna grundsyn, som de olika motionärerna gett uttryck åt, delas — åtminstone i stort sett — av hela utskottet. Det är alltså i fråga om kraven på ytterligare utredningar som utskottsmajoriteten och reservanterna skiljer sig. Utskottets majoritet är övertygad om att man kommer fram lika fort — och kanske fortare — om man inte går vägen över nya utredningar. Men det är tydligen så att man — främst när det gäller reservationen 1 — önskar markera att reservanterna vill göra något mera än utskottet i övrigt, och så vill man följa upp motionerna. Det är ju annars så att vi hade samma motioner som 1124 och 1493 förra året, och riksdagen avslog dem då. Motiveringen var den gången att olika åtgärder hade vidtagits för att öka det statliga stödet till industrin och att annat planerades från Kungl. Maj:ts sida. Nu kan det dessutom framhållas att under 1973 har, för att samordna och stödja den verksamhet som motionärerna pläderar för i sina motioner, följande hänt. Statens industriverk, som bl.a. har ett samordnande ansvar för statens insatser på företagsserviceområdet för mindre och medelstora företag, började sin verksamhet den 1 juli. Statens utvecklingsfond på 30 miljoner — och förslaget i årets statsverksproposition om ytterligare 30 miljoner för nästa budgetår — har till ändamål att stödja riskbetonade investeringar för utveckling av nya produkter, processer eller produktsystem. Den har tillkommit förra året och kompletterar på sitt sätt styrelsen för teknisk utveckling. Visserligen borde denna fond enligt min mening ha legat inom industriverket, såsom regeringen i propositionen föreslog, men en riksdagsmajoritet ville ju annorlunda, och nu administreras fonden av STU. Den har emellertid en särskild, fristående styrelse. Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling har också tillkommit den 1 juli i enlighet med Kungl. Maj:ts proposition nr 79 och efter överenskommelse mellan de nordiska länderna. Under fondens första verksamhetsperiod skall verksamheten inriktas på miljöteknik med arbetsmiljö, hälsovårdsteknik, transportteknik och materialteknik. Den 1 februari 1973 tillsattes sekretariatet för framtidsstudier, som är knutet till statsrådsberedningen. Det är alltså fyra olika organ som tillkommit under förra året i linje med vad motionärerna i sina motioner skriver om. Ändå vill reservanterna utreda om ytterligare åtgärder skall vidtas och därmed flera organ skapas. Det är överloppsgärningar, anser utskottet. I reservationen 2, som herr Nyquist är ensam om, föreslås en utredning om åtgärder till stöd för enskilda uppfinnare. Reservationen är utformad på ett sådant sätt att jag har litet svårt att begripa den, lika väl som jag har svårt att begripa motionen. Det klarnade väl något när herr Nyquist höll sitt anförande nyss. Möjligen är det på det sättet att herr Nyquist menar att samhällets insatser när det gäller enskild innovationsverksamhet skall styras av en genomtänkt policy. Ja, varför inte det? Men kan inte herr Nyquist komma med några lösningar, så tvivlar jag på att en utredning kan föreslå styrmedel som väsentligt skulle kunna ändra de förhållanden som i dag gäller i dessa avseenden. Reservationen 3 bygger på motionen 1503 — reservanterna vill ha förslag från Kungl. Maj:t till åtgärder för att främja strukturomvandling av produktionen som tar större hänsyn till de anställdas behov och önskemål. Detta är mycket lovvärt. Det är också synpunkter enligt vilka vår regering och den socialdemokratiska riksdagsgruppen helt arbetar. Utskottsmajoriteten pekar även på att åtgärder har vidtagits i detta fall. Styrelsen för teknisk utveckling har exempelvis föreslagit fortsatta kraftiga ökningar av insatserna för utvecklingsprojekt inom arbetsmiljöområdet. Ökade medel beräknas också i statsverkspropositionen till detta ändamål för nästa budgetår. Nordisk fond för teknologi och industriell verksamhet, som jag tidigare omnämnde, skall enligt de riktlinjer som nordiska ministerrådet fastställt rikta in sin verksamhet bl.a. på projekt som direkt berör arbetsmiljön. Det är enligt min mening även i detta fall en överloppsgärning som reservanterna begär. Utskottet anser sig inte böra föreslå att riksdagen gör någon framställning till Kungl. Maj:t på det sätt som motionären önskar. Herr Sjönell talade i sitt inlägg också om motionen 1527, som ett enigt utskott föreslår att riksdagen skall avslå. Nu ansåg herr Sjönell att utskottet hade tillstyrkt motionen, men det har utskottet inte gjort. Man kan väl ändå framhålla att utskottet är mycket välvilligt i sin skrivning — utskottet förutsätter t.o.m. att det uppslag som framförs i motionen och som herr Sjönell här pläderade för uppmärksammas av berörda myndigheter och organisationer. En sak har jag fäst mig vid när jag läst herr Sjönells motion.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

Herr talman! Till det som herr Rask här anfört vill jag bara foga några korta kommentarer. Man talar ibland om den obotfärdiges förhinder, och den obotfärdige i de sammanhang som förekommer i det här huset har i regel ett skyddsnät att dimpa ner i som består i att hänvisa till pågående utredningar, alternativt att Kungl. Maj:t redan har frågan under uppsikt. Detta känner vi till. Det är en gammal debatteknik, när man är obotfärdig inför ett nytt förslag som lagts fram och inte är beredd att genast tillstyrka det. Vad som är väsentligt i detta sammanhang och som i stor utsträckning ligger bakom motionärernas och reservanternas uppfattning är helt enkelt att det visserligen finns utredningar och att Kungl. Maj:t visserligen har denna fråga under uppsikt men att ingenting händer. I varje fall händer det mycket litet. Vi anser att detta är utomordentligt vitala frågor som vi skall ta ansvar för, framför allt det oroande faktum att nyetableringen av företag inom industrin håller på att gå ner mot noll. Om Kungl. Maj:t var positivt inställd till lösning av problemet skulle detta självfallet föranleda tillsättandet av en snabbutredning eller att man gav tilläggsdirektiv och krävde att resultat skall presenteras mycket snart, ungefär såsom har skett inom bostadsområdet. Och om herr Rask är med på en sådan utveckling, så skall jag vara nöjd och belåten. Herr Rask har kanske så goda kontakter med Kungl. Maj:t att han kan förmå Kungl. Maj:t att få upp ångtrycket något i byråkratkvarnen? I så fall skall jag vara mycket nöjd. I vad sedan gäller min motion 1527 är det riktigt som herr Rask anmärkte, att utskottet inte har tillstyrkt den, om man skall vara mycket formell. Det är jag gärna med på. Men jag sade faktiskt i mitt inlägg att utskottet i praktiken hade varit med på de uppslag och tillstyrkt de förslag som jag hade lagt fram, och det var jag mycket tacksam för. Jag tror inte att vi behöver träta om formaliteterna i det fallet. Vad som är väsentligt är att vi får bättre ”snurr” på både utredningar och Kungl. Maj:t i detta sammanhang.
Herr talman! Jag hänvisade ju inte till några sittande utredningar, herr Sjönell, utan jag varnade tvärtom för att utredningar kan fördröja ett ärende. Därför håller jag fortfarande fast vid mitt påpekande att det är överloppsgärning att begära ytterligare en utredning, som man gör i det här fallet. Och jag säger det så mycket mer med den motiveringen att man ofta från borgerligt håll talar om byråkratisering och överorganisering som något särskilt ont. Jag undrar, herr Sjönell, om inte ett bifall till reservationen 1 skulle innebära att vi tog ytterligare ett steg på den väg som man från borgerligt håll så ofta talar om som farlig och onödig. Och med hänsyn till herr Sjönells senaste inlägg frågar jag mig också om man inte på borgerligt håll nu är på väg att spåra ur även i de logiska tankebanorna.
Herr talman! Det är väl inte obekant för herr Rask som näringsutskottsledamot att flera av dessa frågor håller på att utredas och att Kungl. Maj:t genom industridepartementet har ögonen på problemen. Jag hänvisar till vad jag sade tidigare när det gäller reservationen 1. I reservationen 3 är det inte fråga om någon utredning. Där man krävt åtgärder omgående. Kan herr Rask garantera att Kungl. Maj:t får bättre snurr på de här sakerna skall vi gärna avstå från en utredning. Men jag tror inte att Kungl. Maj:t kan det. Därför behövs det en snabbutredning. Jag har inte så låga tankar om Kungl. Maj:ts handlingsförmåga att jag tror att det uppstår en totalbyråkratisering och totalförlamning om man snabbt och effektivt utreder vad som kan göras för att öka innovationsverksamheten och ge stimulans till enskilda uppfinnare och företag. Så låg uppfattning har jag ändå inte om Kungl. Maj:ts handlingsmöjligheter och initiativkraft — om bara viljan finns!
Herr talman! Jag kan inte lova herr Sjönell någonting i det här fallet. Herr Sjönell vill ha snurr på det hela. Men jag antar att det inte skall vara så att vi får snurren allesammans — då hjälper man ju ingen. Jag förutsätter att det är så mycket på gång på detta område att vi inte behöver några nya utredningar; på den punkten behöver inte riksdagen begära något mer från Kungl. Maj:t.

Herr talman! De motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 8 gäller i huvudsak främjande av innovationsverksamheten samt övriga former av hjälp till landets mindreföretagare. I betänkandet behandlas också en motion som bl.a. syftar till att avlasta arbetstagare de tunga, smutsiga och farliga arbetsmomenten. Alla dessa motioner avser att verka för skapandet av flera arbetstillfällen i vårt land och att förbättra en mångfald arbetsförhållanden. Men utskottsmajoriteten säger nej till dessa positiva motionsförslag. Och man lägger också en viss tyngd vid påpekandet att utskottet avvisade ungefär samma motionsförslag förra året. I frågor av den här arten — där utvecklingen med en naturlags säkerhet går framåt från år till år — borde väl tidigare, negativa ställningstaganden inte vara någonting att åberopa. För ingen kan väl neka till att t.ex. innovationsfrågorna har uppmärksammats och uppvärderats alltmer under de senast gångna åren, och inte heller att industrirobotar som gör de tunga, smutsiga och farliga arbetena är viktigare för industrins anställda än andra typer av produktionsrobotar, som kanske tar rena och t.o.m. trevliga arbetsuppgifter ifrån dem. Men det tycks behövas mer aktivitet och om möjligt litet snabbare framstegstakt i dessa frågor. Den tekniska utveckling som är samhällsvänlig bör naturligtvis fortlöpande uppmuntras och stödjas av politikerna. Enligt min uppfattning sker detta enklast om utskottet låter goda förslag gå vidare till regering och myndigheter för beaktande. Men i stället försvarar man varje år myndigheterna och säger att de olika motionsförslagen redan är så att främja industriellt utvecklingsarbete säga ”i goda händer” vid respektive myndighet och institution — och därmed avslås motionerna. Men vi motionärer — och många andra — anser att våra förslag ännu inte har beaktats i tillräckligt hög grad, och det är därför vi fortsätter att motionera och framlägga nya, goda förslag. Visst går förslagen ändå i verkställighet så småningom — men resultatet av denna ordning blir vanligen ett slags ”eftersläpningspolitik” som vårt land enligt min mening inte har råd med i dessa tider av hårdnande utlandskonkurrens. Den som intresserat följer den tekniska och näringspolitiska utvecklingen märker ganska lätt det relativt stora tidsavståndet mellan grundidé och verkställighet. Låt mig ta ett exempel ur nu aktuella motioner och betänkande. Vi har för närvarande ett tjugotal handelssekreterare ute i världen. Personalen vid dessa kontor gör naturligtvis sitt bästa för att hjälpa till med försäljningen av svenska varor — t.ex. från de svenska mindreföretagen. Men det är ofta varor som är utvecklade och anpassade för den svenska hemmamarknaden. Följaktligen blir det en mängd varugrupper som passar dåligt eller inte alls behövs på många utlandsmarknader. Men det visste vanligen inte tillverkarna här hemma i förväg. Mindreföretagen har ännu inte den kännedom om krav och önskemål på exportmarknaden som de behöver ha för att kunna arbeta effektivt och lönsamt med exportprodukter. Och det är just på exportmarknaden som vårt näringsliv behöver all tänkbar hjälp. Det är från nationalekonomisk synpunkt inte lönsamt att vi bara tillverkar varor åt varandra här inom landet. Men världen över finns ett ofantligt varubehov — både nu och i framtiden. Det är bland dessa stora varumängder som vi i god tid bör försöka sälja vår andel av goda, samhällsnyttiga produkter. Företrädare för andra länder reser ut i världen för att studera dessa varubehov och för att skapa leveransmöjligheter för sin hemmaindustri. Representanter för våra svenska storföretag gör det också — och det är därigenom som företagen vet vad de skall tillverka och leverera. Men våra mindreföretagare har inte möjligheter att göra dessa uppsökande marknadsstudier. De måste stanna hemma i verkstaden och se till att maskinerna kan hållas i gång och att den administrativa verksamheten fungerar. Och då blir tillverkningen mest inriktad på produkter som bäst passar för hemmamarknaden. Men det är ganska säkert att även vårt land — förr eller senare — kommer att sända ut tekniska kunskapare till olika exportmarknader för att därmed skapa en välbehövlig kontaktverksamhet mellan exportmarknaden och våra mindreföretag. Såsom jag bl.a. föreslår i motionen 1493 i år — och föreslagit tidigare — bör våra handelssekreterarkontor kompletteras med tekniskt utbildad personal med verkligt god kapacitet för uppdraget att utröna vad svenskt näringsliv kan tillverka eller uträtta på just den aktuella marknaden. Genom en sådan teknisk återkoppling kan marknadsbehov och marknadskrav jämte goda tillverkningsidéer levereras till svenskt näringsliv. Då kan mängder av produkter göras marknadsanpassade och därmed avsevärt mer attraktiva. Så länge vi inte har en sådan marknadsanalys blir mindreföretagarnas tillverkning oftast produktanpassad till behovet på hemmamarknaden och till egna idéer och maskintillgångar. Jag ber att få hänvisa den som är intresserad av hur en sådan uppsökande marknadsföring och den kompletterande hemmaorganisationen kan fungera till motionen 1493. Jag tror att vi borde ha en sådan verksamhet i vårt land ganska omgående. Men utskottsmajoriteten avstyrker detta i sin hemställan och nämner inte med ett ord denna exportbefrämjande verksamhet i betänkandet. Är då tanken att skapa ett tekniskt kontaktsystem mellan våra mindreföretagare och exportmarknaderna — och därigenom kanske erhålla tiotusentals arbetstillfällen — så ointressant eller t.o.m. felaktig att man inte anser sig behöva ge motiv för avslaget? Herr talman! Jag brukar då och då tala i kammaren för den här tankegången. Ännu har ingen, vare sig i eller utanför kammaren, sagt mig varför eller på vad sätt den föreslagna verksamheten — med uppsökande marknadsföring och rapportering till en central här hemma för vidare befordran till svenskt näringsliv — är ointressant eller olämplig. Då man tror starkt på en sak vill man gärna fortsätta att tala för den. Men jag skulle samtidigt sätta stort värde på att få förslaget sakkunnigt bedömt och att få sakliga motiv för avslaget. Herr talman! Yrkanden till förmån för reservationerna i dessa frågor är redan framställda.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande nr 9 har det fogats en reservation av utskottets borgerliga ledamöter angående upphävande av skyldigheten för statliga företag att anlita Allmänna förlaget.

Jag vill då helt kort först understryka att vi den här gången har en total borgerlig enighet i frågan. Det har vi inte haft förut. En stark kritik har riktats mot Allmänna förlaget. Orsaken är att detta förlag i sin egenskap av samordnare av utgivningen av statligt tryck har getts monopolställning. De statliga myndigheterna har, om dispens inte ges, inget annat val än att anlita förlaget vid mer kostnadskrävande trycksaksframställningar. Ändå visade det sig redan hösten 1970, alltså drygt ett år efter det att Kungl. Maj:t förordat den nu gällande monopolställningen för Allmänna förlaget, att statliga myndigheter måste begära extra anslag på grund av de merkostnader som Allmänna förlaget vållade myndigheterna i fråga. Från regeringshåll har det hävdats — och det hävdas väl fortfarande — att monopolet skulle betraktas som en tillfällig företeelse, avsedd att snarast avvecklas. Men, herr talman, verkligheten har blivit en annan.

Alldeles självklart skulle dessa problem kunna lösas mycket lätt, nämligen på det sättet att kunderna, även om de råkar vara statliga myndigheter, återfår rätten att fritt välja leverantör av tryckeritjänster. Därmed kan berörda myndigheter bidra till ett smidigt förfarande till lägsta kostnad, vilket är av största betydelse inte minst för den skatteprövade allmänheten. Med detta, herr talman, har jag uppfyllt vad jag inledningsvis sade, nämligen att jag skulle försöka koncentrera detta inlägg i en fråga som vi tidigare behandlat och där argumenteringen i stort sett är densamma som föregående år. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Även jag skall fatta mig synnerligen kort. Som herr Hovhammar säger har denna fråga behandlats vid åtskilliga tillfällen, ända från år 1969 då Allmänna förlaget inrättades. Det är nu tredje året i rad som vi diskuterar frågan. Jag skall inte gå in på alla argument mot Allmänna förlaget som framförts och inte heller på alla de debatter som förekommit i riksdagen, bl.a. vid besvarandet av interpellationer. Frågan har debatterats även vid 1972 och 1973 års riksdagar. En motion med samma innebörd som motionen 249 väcktes vid 1972 års riksdag i anledning av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 102 år 1972 med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB. Motionen avstyrktes av näringsutskottet, som framhöll att skyldigheten för myndigheterna att anlita Allmänna förlaget hade införts i syfte att tillgodose behovet av samordning och effektivisering av den statliga publiceringsverksamheten. Det primära var alltså statsförvaltningens intressen, betonade utskottet, inte Allmänna förlaget. Riksrevisionsverkets av motionärerna åberopade rapport — vars slutsatser med skärpa bemötts av Allmänna förlaget — var föremål för Kungl. Maj:ts prövning och borde enligt utskottets mening inte tas till utgångspunkt för något uttalande av riksdagen om avskaffande av obligatoriet. Allmänna förlaget hade existerat och de åsyftade bestämmelserna gällt blott cirka tre år. Det fanns, menade utskottet, goda skäl att, innan en ändring av de grundläggande förutsättningarna för den statliga publiceringsverksamheten aktualiserades, avvakta ytterligare erfarenheter av denna och av Allmänna förlagets insatser på området. Folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet reserverade sig för bifall till motionen och anförde att det berörda obligatoriet från början hade framstått som onaturligt. I anledning av en likadan motion vid 1973 års riksdag uttalade näringsutskottet att det sedan frågan året dessförinnan behandlades inte hade inträffat någonting som motiverade ett ändrat ställningstagande. Även denna gång reserverade sig folkpartiet och moderata samlingspartiets representanter. Centerpartiets representanter uttalade i ett särskilt yttrande att det i princip hade varit önskvärt att Kungl. Maj:t redan hade tagit ställning för obligatoriets avskaffande och att de förutsatte att Kungl. Maj:t mycket snart skulle aktualisera frågan. Det nya i år när det gäller reservationen är alltså att det tidigare har varit moderaterna och folkpartisterna som reserverat sig. Nu har man fått centerpartiet med sig — av vilken anledning vet jag inte. Kanske tycker centerpartiet att det är synnerligen spännande med lottning. Något annat argument kan jag inte finna. Innan jag säger någonting om de övriga motionerna, vill jag läsa in i protokollet vad som står i ”Liber” om Allmänna förlagets årsredovisning 1973, så får vi se hur illa det har gått för Allmänna förlaget, som varit ett kärt ämne för motionerande från borgerligt håll. ”Den fakturerade försäljningen uppgick under 1973 till 87,6 Mkr mot 75,4 Mkr under 1972. Omsättningsökningen på 12,2 Mkr var betydligt större än budgeterat och har nåtts utan ökning av företagets personella resurser. Detta har resulterat i ett gott ekonomiskt resultat för verksamhetsåret, nämligen en vinst av 3,1 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt mot 2,2 Mkr under 1972.” Så illa har det alltså inte gått för detta statliga företag. De övriga motionerna gäller samordning mellan de affärsdrivande verken och Statsföretag AB, statens vattenfallsverks redovisningsprinciper och systemet med koncernbidrag inom Statsföretag. Det är således endast motionen 249 som har resulterat i en reservation, medan problemet med koncernbidrag bara resulterat i ett särskilt yttrande. Om koncernbidrag säger utskottet ungefär detsamma som vid behandlingen föregående år. Utskottet erinrar om att det i förutsättningarna för bildandet av Statsföretag AB ingick att koncernbidragsinstitutet skulle kunna utnyttjas inom den nyorganiserade företagsgruppen. Riksdagens krav på insyn i koncernbidragens konsekvenser från bl.a. skattesynpunkt tillgodoses genom att bidragen klart anges i Statsföretags årsredovisning. Beträffande herr Nilssons i Kalmar motion om samordning mellan de affärsdrivande verken och Statsföretag AB hänvisar utskottet till den affärsverksdelegation som inrättades 1969, för övrigt samma år som Statsföretag AB inrättades. Utskottet säger också att det är medvetet om att delegationen för närvarande inte fullt ut fyller den samordningsfunktion för vilken den bildats. Affärsverksdelegationens verksamhet är emellertid också föremål för uppmärksamhet inom berörda departement. Till sist, herr talman, några helt allmänna reflexioner med anledning av de borgerliga motionerna. I samtliga borgerliga motioner tycker man sig finna en genomgående ideologisk inriktning, nämligen den fria marknadshushållningens vinstfilosofi gentemot statlig verksamhet. Alltså fri konkurrens, som det så vackert heter, med prövande av hela utslagningsmekanismens långa lidande. Ingen hämning i fråga om den fria konkurrensen, konsumenten betalar till dess att utslagningsvägen är kantad med nedlagda företag av olika storlek. Hjälpmedel under utslagningsprocessen är i de flesta fall också starka monopolbildningar. Inga hinder alltså, här skall produceras!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

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att i en fri marknadsekonomi ligger inbyggt att ett företag kan läggas ner. Om det av olika anledningar inte går ekonomiskt bra så blir nedläggning följden, och det får vi acceptera. Men vad vi är ute efter är att skapa en konkurrens på lika villkor. Det är vad den här debatten gäller. Nu säger herr Haglund att 1973 gav ett ganska bra resultat för Allmänna förlaget. Jag vill säga att det är glädjande. Jag noterar med tillfredsställelse att även statliga företag går bra — det är positivt — men en omsättningsökning 1973 på 12,7 procent, imponerar inte på mig så särskilt mycket. Man måste nämligen ta hänsyn till de prishöjningar som ägt rum under förra året och som jag förmodar i stort sett har uppgått till den procentsats som gällde omsättningshöjningen. 1971 hävdades det från regeringen — det var dåvarande statsrådet Krister Wickman som sade det — att det här monopolet skulle existera bara under en övergångstid. Så var det sagt — men vad har skett? Jo, i stället för att häva monopolet, som det var utsagt, så har man hävdat det, och det är den saken som vi inte kan acceptera. Det är detta som debatten i dag gäller, och det är också vad debatten gällde för ett år sedan. Vi hyser fortfarande den uppfattningen att det skall råda en fri konkurrens. Är det så att Allmänna förlaget nu är på väg uppåt — jag vet att det har en skicklig ledning och dugliga medarbetare — så tycker jag att det vore att undervärdera dem som står i ledningen för företaget om man inte kan acceptera att gå ut på marknaden och konkurrera med andra företag på lika villkor. Det konstaterandet vill vi gärna göra och slå fast i den här debatten.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon längre debatt med herr Hovhammar om detta obligatorium och dess avveckling. Jag skall endast uttrycka förhoppningen att herr Hovhammar tar konsekvensen av sin optimistiska bedömning av Allmänna förlagets nuvarande ekonomi. Den konsekvensen bör han då ta vid den kommande omröstningen.

Herr talman! Näringsutskottet behandlar i sitt betänkande nr 9 bl.a. frågan om huruvida s.k. koncernbidrag skall få tillämpas inom Statsföretag AB. Utskottet pekar nu liksom tidigare — och herr Haglund var också inne på det — på att det ingick i förutsättningarna för bildandet av Statsföretag AB att koncernbidrag skulle kunna utnyttjas inom den statliga företagsgruppen, och utskottet finner inte skäl att ändra uppfattning på den punkten. I motion nr 552 har jag framfört en annan mening. Vinsterna från främst LKAB och Tobaksbolaget — de företag som i första hand lämnar koncernbidrag — baseras på en verksamhet av sådan art att de rimligtvis bör inlevereras till statskassan. Det är det ena skälet till att de inte bör användas för att täcka förluster inom andra företag inom den statliga företagsgruppen. Det andra skälet är att jag anser, att om statliga företag behöver tillskott av kapital för att täcka eventuellt uppkomna förluster, så skall dessa kapitaltillskott från fall till fall bedömas av riksdagen. Därigenom får riksdagen möjlighet att fortlöpande ta ställning till verksamheten inom förlustbringande statliga företag. Detta är något som riksdagen enligt min mening har anledning att slå vakt om. Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att de moderata utskottsledamöterna i ett särskilt yttrande understryker att ett långtgående utnyttjande av koncernbidrag inom Statsföretagsgruppen försvårar bedömningen av såväl gruppens som de däri ingående företagens ekonomiska situation och att återhållsamhet därför bör visas när det gäller att utnyttja koncernbidrag.

Det finns, herr talman, anledning för mig att återkomma i den här frågan i samband med att kompletteringspropositionen behandlas. Därför skall jag i dag avstå från att ställa särskilt yrkande.

Herr talman! Statens vattenfallsverks kommunala beskattning av rörelseinkomst från kraftstationer har varit föremål för motioner, debatt och utredningar i över 40 år. Redan år 1928 anförde ett riksdagens särskilda utskott att det var principiellt riktigt att statens vattenfallsverk blev skattskyldigt till respektive kommuner efter samma förutsättningar som gällde för enskilda kraftföretag. Samtidigt — dvs. år 1928 — uttalades att detta borde utredas och att förslag skulle framläggas ”så snart som möjligt”. Som framgår av näringsutskottets betänkande nr 9, som vi nu behandlar, finns än i denna dag inget färdigt förslag. Näringsutskottet uttalar — liksom föregående år skatteutskottet — att utskottet förutsätter att förslag till lösning av frågan om vattenfallsverkets redovisningsprinciper föreläggs riksdagen så snart detta är möjligt, dvs. en formulering som är snarlik den riksdagen antog redan år 1928. Jag vill uttrycka den bestämda förhoppningen att dagens väntade riksdagsbeslut blir beaktat och att denna mer än 40-åriga riksdagsföljetong verkligen snabbt leder till en rättvis beskattning. Detta vore till fördel för de kommuner där statens vattenfallsverk producerar elektrisk kraft.

Herr talman! Tillåt mig att med anledning av den ideologiska diskussion som utbrutit i förlagsfrågan kort motivera min partigrupps ställning till frågan. För det första kan vi inte inse varför man skall förbjuda den statliga sektorn något som är allmän regel inom varje privat storkoncern, nämligen att ha en intern specialisering av särskilda tjänster — exempelvis tryckeritjänster — lika väl som man har en intern specialisering av andra särskilda tjänster, exempelvis reparationstjänster. Det är någonting funktionellt ytterligt vanligt inom den privata sektorn, och jag kan som sagt inte inse varför det som är normalpraxis inom den privata sektorn skulle vara förbjudet inom den statliga. För det andra tror jag inte att någon, som har granskat prissättningen på Allmänna förlagets produkter, med skäl kan påstå att produkter av likartad kvalitet som ställer samma krav förlagsmässigt i något annat förlag skulle kunna betinga lägre priser. Det handlar ofta om sådana trycksaker som det är förenat med vissa komplikationer att framställa därför att det material som ingår i dem fordrar vissa tryckeritekniska finesser. Det kan vara tabeller, grafiska illustrationer osv. Med den kännedom jag för min del har från den akademiska sektorn och från trycksaker som sysslar med vetenskapliga ting på så att säga den motsvarande nivån inom statsförvaltningen faller det sig mycket svårt att finna några exempel på att Allmänna förlaget skulle ha en oskälig prissättning eller ett oskäligt kostnadsläge. För det tredje — och det är det allra viktigaste — är det ett exempel på vilken dubbelmoral man från borgerligt håll har när man vill göra detta till en principfråga, en politisk konfrontationsfråga och lottdragningsfråga här i kammaren. Man åberopar mot existensen av Allmänna förlaget och mot det faktum att staten konsekvent anlitar Allmänna förlaget att det skall föreligga fri konkurrens inom tryckeribranschen. Det gör man utan att med ett ord beröra den oerhört starka tendens till monopolisering inom den privata förlagsbranschen som sedan många år är iakttagbar och som enligt vår mening är en ytterst betänklig'historia därför att den bl.a. har lett till en drastisk nedskärning under de senaste åren av antalet publicerade boktitlar. Vad konsekvensen blir för tryckfrihetens faktiska innehåll på lång sikt av en sådan stark privat monopolisering må man spekulera i. Det blir inga goda konsekvenser. Inför denna bild av stark privat monopolisering skall vi vara glada över att det finns ett förlag som kan vara ett alternativ. Det är tacknämligt. För den som vill ha fri konkurrens borde tvärtom existensen av Allmänna förlaget och det faktum att Allmänna förlaget genom de statliga beställningarna får en bra grundval att verka på vara något tillfredsställande, eftersom det motverkar den privata monopolismen. Men det är väl så med de borgerliga att de inte har något emot den privata monopolismen, för den talar de sällan om.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Jörn Svensson. Jag vill bara säga, att självfallet har vi inte något emot att Allmänna förlaget existerar och att det, som nu nämnts, börjar gå bättre. Vad vi är ute efter är att förhindra att det får monopolställning. Vi tycker att detta förlag skall gå ut i en fri konkurrens med andra företag i branschen. Det är detta det handlar om.

Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet ställde jag i en interpellation förra året frågan hur man från regeringens sida såg på den allt snabbare koncentrationsutvecklingen inom näringslivet och vilka åtgärder man ansåg nödvändiga. En rad uppmärksammade fusioner under 1973 aktualiserade bl.a. en skärpning av konkurrensbegränsningslagstiftningen. I sitt interpellationssvar i början av december svarade handelsministern att man sedan någon tid övervägde en översyn av gällande lagstiftning inom departementet. Näringsutskottet konstaterar nu i sitt betänkande med anledning av flera motioner i frågan att dessa överväganden fortskrider och räknar av denna anledning med att en ny utredning kommer till stånd med det snaraste. Jag vill för egen del understryka att det är angeläget att dessa fyra månader långa överväganden — om vi behöver en översyn eller inte — nu följs av ett beslut i frågan. Utskottets försiktiga ordalag är, såvitt jag förstår, avsedda att uppfattas som en beställning. Men jag finner utskottets betänkande intressant också från en annan synpunkt. Helt kortfattat meddelas att planerna på ett sammanfattande slutbetänkande från koncentrationsutredningen har fått avskrivas. Det är ett överraskande besked. Som framgår av utskottsbetänkandena spelade förra året det väntade slutbetänkandet från koncentrationsutredningen en stor roll för utskottets avvaktande hållning i frågan om att då begära en översyn av konkurrensbegränsningslagstiftningen. Det uppgavs att ett slutbetänkande var under utarbetande och att man förväntade sig att de problemställningar av normativt slag som framkommit under utredningsarbetet skulle få en sammanhängande framställning. Jag tycker principiellt att det är beklagligt om trådarna i ett utredningsarbete av det här slaget inte kan knytas samman i slutskedet. Det avbrutna arbetet med låginkomstutredningen manar inte till efterföljd. Jag vill fråga utskottets företrädare hur detta meddelande i betänkandet skall tolkas. Finns det i dag inga förutsättningar för att slutföra det utredningsarbete som utskottet självt fäst så stort avseende vid? Eller är avsikten att man i annan form eller i annat sammanhang skall göra en analys av det material utredningen arbetat med? Utredningsarbetena om konkurrensbegränsningslagstiftningen och de multinationella företagen, som utskottet också berör, är väsentliga men kan ju bara i begränsad utsträckning komma att påverka näringslivets koncentrationsprocess. Det kan väl inte vara så att man bara önskade en kartläggning av koncentrationen av näringslivet för ett tiotal år sedan för att sedan låta koncentrationsprocessen ha sin gång? Om man tillsätter en utredning bör väl syftet rimligtvis vara att man vill ha fram en analys och förslag till åtgärder. Mot bakgrund av att näringsutskottet så nära kopplat samman frågan om en översyn av lagstiftningen med det väntade resultatet från koncentrationsutredningen skulle det vara av värde om utskottets företrädare i det här nya läget vill något redogöra för utskottets syn på dessa frågor.